Herr talman! I anslutning till detta ärendes behandling skall jag svara på en interpellation. Herr Blomkvist har frågat mig om jag är i tillfälle att mera utförligt redovisa AB Atomenergis överväganden och åtgärder när det gäller alternativa verksamheter i Ranstad. Han har också frågat mig vilka omedelbara åtgärder jag är beredd att vidta för att de som beräknas bli friställda vid inskränkningen i driftorganisationen i Ranstadsverket skall få annan sysselsättning. När statsmakterna våren 1969 fastställde ett treårigt utvecklingsprogram för utvinning av uran ur de mellansvenska skiffrarna förutsattes att uranproduktionen vid Ranstadsverket efter treårsperioden skulle avvecklas helt och att frågan om eventuellt fortsatt utvecklingsarbete skulle bedömas med hänsyn bl.a. till marknadsförhållandena vid slutet av perioden. Riksdagen behandlar i dag propositionen om Sveriges försörjning med kärnbränsle. Regeringen tar i propositionen bl.a. upp frågan om visst fortsatt utvecklingsarbete.

Herr talman! Det måste löna sig att arbeta. Folkpartiets slogan med denna lydelse känner säkert alla till. Många ställer sig i dag frågan: Lönar det sig att arbeta? Nu kan jag lämna ett litet delsvar till kammaren. Ibland lönar det sig faktiskt att arbeta — i riksdagen. Är efter år har folkpartiet gång på gång fört fram krav på att servicen i olika bostadsområden skulle förbättras och lämnat förslag till hur det skulle kunna ske. Proposition nr 72 och civilutskottets betänkande nr 28 är ett steg i den riktning folkpartiet förordat. Det lönar sig faktiskt också ibland att arbeta i riksdagen. Till betänkandet finns fogad en folkpartireservation med krav på en utredning om ett samordnat finansieringssystem för bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar. Bakom reservationen ligger svårigheterna för många kommuner att finansiera bostadsbyggandets följdinvesteringar. Inte lär det heller bli lättare de närmaste åren, då kommunerna får leva under en hård, mycket hård, ekonomisk press. Om kommunerna kunde tilldelas en total årlig finansieringsram som anslöts till bostadsbyggandet, skulle dels servicen i nya bostadsområden garanteras, dels kommunernas ekonomiska situation underlättas. Självklart är det kommunerna som inom investeringsramarna själva skall angelägenhetsgradera olika önskemål. Följdinvesteringarna är ett ytterst besvärande problem för kommunerna. Det händer att man i debatten om olika boendeformer kan låta kommunens exploateringskostnader spela en dominerande roll. En övergång från ett byggande koncentrerat kring traditionella hyreshus till en typ av tät småhusbebyggelse medför troligen högre exploateringskostnader per lägenhet. Eventuellt kan sådana saker påverka kommunernas val av utbyggnadsformer. Den av reservanterna begärda utredningen skulle bl.a. kunna klarlägga sådana problem. Det antyds i utskottsbetänkandet att den reservation som bl a. folkpartiet har stött i finansutskottets betänkande nr 1 i år, skulle stå i motsatsställning till kravet på ett samordnat finansieringssystem. Jag finner inte något motsägande däri, ty ett samordnat finansieringssystem för bostadsbyggandets följdinvesteringar ökar inte kreditutrymmet för bostadsbyggnadssektorn. Motionsförslaget leder endast till en bättre samordning och ett bättre utnyttjande av de krediter som finns för bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar. Det totala kreditutrymmet påverkas alltså ej. Andra sektorer berörs inte. 185 Möjligen finns ett undantag. Bifall till motionen skulle kunna underlätta strävandena att få en jämnare sysselsättning inom byggbranschen och byggnadsindustrin. En sådan följdverkan skulle få stimulerande effekt på många områden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen av herrar Tobé och Ullsten.

Herr talman! Herr Strömberg säger att det måste löna sig att arbeta. En annan intressant fråga är hur det arbetas här i riksdagen. För att börja med detaljerna vill jag först säga några ord om den reservation som herr Strömberg nyss kommenterade. Det väsentligaste i den reservationen är att den visar att reservanterna egentligen ansluter sig till majoriteten när det gäller att avslå motionen. Reservanternas yrkande mynnar ju ut i något helt annat än vad motionen gör. Den lätthet att formulera sig som utmärker herr Ullsten avspeglar sig också i detta sammanhang: först ett motionsyrkande som endast med en välvillig tolkning ansluter sig till propositionens ämnesområde och — när yrkandet avstyrks — sedan en reservation som nödtorftigt ansluter sig till motionens ämne. Som sagt tycks vi vara överens om att motionen inte bör bifallas. Jag anser att inte heller reservationen bör bifallas. Den är ju egentligen en filosofisk betraktelse kring begreppen samordning och prioritering, måhända lämplig för en hörnartikel någon gång, herr Ullsten. Bara för att förankra begreppen något i den praktiska verkligheten vill jag i alla fall nämna några saker. Då man talar om prioritering av krediter måste man komma ihåg att nettokrediterna på den organiserade marknaden under ett år är i storleksordningen 13 miljarder kronor. Därav är ungefär 10,5 miljarder kronor prioriterade krediter till bostadsbyggande och stat. Kommun, industri och annat har alltså en sektor om ca 2,5 miljarder kronor, och det är på den som riksbanken får operera. Allt vad som går över budgeten är också prioriterat — vare sig pengarna är skattefinansierade eller upplånade. En annan sak är givetvis frågan om hur man skall anordna den önskvärda planeringen och verkställighetsplaneringen så att kommunerna kan fullfölja samhällsutbyggnaden på ett vettigt och smidigt sätt. På den punkten är vi ense om att det behövs åtgärder från samhällets sida. Herr Lindkvists motion har fått ett vänligare bemötande. Utskottet har väl inte undgått att upptäcka att motionären kanske fäst större vikt vid motionsingressen och hänvisningen till totalfinansieringens fördelar än vid motionsyrkandet. Jag vill betona att det är motionsyrkandet vi behandlat. Utskottets mening är att fördjupningsreglerna bör kunna ändras så att man tar bort behovet av småkrediter mellan hypotekslån och bostadslån och på så sätt underlättar det för byggherrarna utan att ställa ut några löften om fördjupning i samtliga fall. I huvudfrågan — propositionen — har utskottet överlag godtagit departementschefens resonemang och biträtt hans syften. Utskottet har kanske, som det heter, vinklat frågorna litet annorlunda — kanske litet mer jordnära även här. utskottet gjort ett tillägg och ansett att bestämmelserna inte bör knyta an så direkt till gångavstånden — 500 meter eller så — som mätare på angelägenheten. Vad utskottet där säger innebär inte att vi gått ifrån eller vidgat det prioriterade området — vi vill bara ha en skrivning som passar både i sammanhängande tätbebyggelse, förorter av Stockholmstyp och mindre tätorter som försörjer ett glesbygdsområde. Utskottet har också uttryckt ett mycket försynt önskemål att departementschefen skall pröva lämpligheten av att ta in samlingslokalerna i bostadsbyggnadsprogrammen redan nu. Det utskottet för fram är inte ens en beställning, men vi har tyckt att det vore bra om man fick ändringarna på en gång — från både samlingslokalernas och tillämparnas synpunkt. Utskottet har alltså enhälligt kunnat biträda propositionens förslag i sak, och jag yrkar bifall till utskottets betänkande i alla delar.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat chefen för utbildningsdepartementet vilka åtgärder han vidtagit för att tillgodose f. d. specialklasselevers och f. d. särskoleelevers behov av för dem särskilt anpassad vuxenutbildning. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara frågan. Målet för de senaste årens vuxenutbildningsreformer har varit att nå dem som har en kort och bristfällig utbildning. Inom såväl studiecirkelverksamheten som den kommunala vuxenutbildningen har därför speciella åtgärder vidtagits för att tillgodose de utbildningsmässigt eftersatta grupperna, till vilka torde kunna hänföras f. d. specialklasselever och f. d. särskoleelever. För vissa psykiskt utvecklingsstörda vuxna finns undervisning i olika former. Studiecirkelverksamheten torde vara den vanligaste formen för undervisning av denna grupp vuxna. Studiecirkel kan anordnas såväl utom som inom inrättningar för utvecklingsstörda. Vid ett flertal folkhögskolor förekommer kurser för psykiskt utvecklingsstörda. Vidare bedrivs i vissa fall särskild undervisning för sådana vuxna utvecklingsstörda som inte kan delta i annan utbildning och som bedöms vara i stort behov av pedagogisk stimulans. Inom ramen för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna anordnas arbetsprövning, arbetsträning och utbildning av svårplacerade. Arbetsprövningen skall genom praktiska arbetsprov kartlägga den handikappades intressen, anlagsinriktning, fysiska och psykiska arbetsförmåga samt arbetsmotivation m.m. Arbetsträningen skall ge en systematisk uppträning av den handikappades fysiska och psykiska arbetskapacitet. Utbildningen av svårplacerade, vilken sker vid av skolöverstyrelsen anordnade anpassningskurser, syftar till att underlätta för kursdeltagarna att självständigt klara sig både i arbete och på fritid. I anpassningsundervisningen ingår bl.a. social träning, teoretisk och praktisk yrkesträning och förberedande yrkesutbildning. nomföra studier i kommunal vuxenutbildning. Bestämmelser har senare meddelats i kungörelsen om kommunal och statlig vuxenutbildning. Vidare utreder skolöverstyrelsen frågan hur man skall anordna särskild undervisning för sådana elever som önskar studera inom den kommunala vuxenutbildningen men som på grund av handikapp, långvarig sjukdom eller liknande omständigheter ej kan delta i vanlig undervisning. Sedan höstterminen 1970 bedriver skolöverstyrelsen en försöksverksamhet för vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Försöksverksamheten syftar till att ge underlag för väl avvägda program och lämplig organisation för undervisningen av vuxna psykiskt utvecklingsstörda. Som en central uppgift gäller att finna undervisningsformer för dem som inte kan erbjudas pedagogisk stimulans i någon av de redan etablerade formerna. Försöksverksamheten avser dels nya former, dels en samordning och systematisering av det totala utbudet. Kommittén för radio och TV i utbildningen och kommittén för försöksverksamhet med vuxenutbildning genomför också försöksverksamhet i syfte att underlätta för handikappade att delta i vuxenutbildning.

Till statsrådet Moberg ber jag att få framföra ett tack för svaret på min interpellation. I en motion till 1970 års riksdag tog jag upp frågan om vuxenutbildning för dels elever som lämnat den obligatoriska skolan från någon specialklass, dels de elever som fått sin undervisning i särskolan. Redan nu vill jag för att undvika missförstånd säga att jag varken i motionen eller nu diskuterar de elever som gått i specialklass på grund av t.ex. syneller hörselskada. Problemställningen är där ganska annorlunda. Motionen skickades på remiss till SÖ som understödde förslagen.

Mot denna bakgrund tycker jag att myndigheterna under de två åren som gått gjort ganska litet för att hjälpa ifrågavarande elever. I propositionen 37 år 1971, som statsrådet nu hänvisar till, talas om de handikappade som en viktig grupp men knappast om de grupper jag här berör. Elever som tidigare gått i specialklass eller särskola har svårt att komma in i vår nuvarande vuxenutbildning. Elever från särskolan är dessutom i princip utestängda genom gällande behörighetskrav. Vissa möjligheter till vuxenutbildning finns genom studiecirklar, folkhögskolekurser, anpassningskurser m.m. De ungdomar som lämnat skolan från en specialklass eller från särskolan har i allmänhet ett betydligt sämre utgångsläge än andra, Dessutom blir gärna utbildningsklyftan alltmer besvärande i ett snabbt föränderligt samhälle. Den nuvarande vuxenutbildningen anknyter i regel till förkunskaper och använder en studietakt, som är främmande för dessa ungdomar. Resultatet blir att man drar sig för att söka sig till vuxenutbildningen. Dessutom är dessa elever vana vid en mer individuell undervisning än den vuxenutbildningen normalt medger. Det finns i vuxenutbildningen en ideologisk bakgrund — och jag vill tacksamt notera att statsrådet i sitt svar anknöt till denna — som säger att en av de viktigaste frågorna är hur man skall nå dem som har kort eller bristfällig utbildning. De ungdomar som jag talar om tillhör verkligen dem som har en sådan bakgrund att de bör prioriteras. Med rätta kan man fråga sig: Varför har departementet och SÖ inte inom den kommunala vuxenutbildningens ram i större omfattning ordnat utbildning för dessa ungdomar? En extra insats här är dessutom motiverad av både pedagogiska skäl och rättviseskäl. När det gäller de elever som gått i specialklasser i grundskolan har primärkommunerna ansvaret både för undervisningen i grundskolan och för vuxenutbildningen. För särskoleeleverna ligger ansvaret för den grundläggande utbildningen på omsorgsstyrelserna. Något motsvarande ansvar för omsorgsstyrelserna i fråga om vuxenutbildningen föreligger såvitt jag vet ej. När det gäller att nå ifrågavarande ungdomar är det synnerligen angeläget att den uppsökande verksamheten fungerar. Lämpligaste organ för detta borde vara det som haft ansvaret för den grundläggande utbildningen. Enligt min uppfattning borde det vara möjligt att ge ifrågavarande ungdomar ett betydligt större utbildningsutbud. Samtidigt bör vi sträva efter att undvika den nuvarande splittringen på flera huvudmän, utan klart avgränsade ansvarsområden. Mot denna bakgrund och i klart medvetande om det positiva som låg i statsrådet Mobergs svar vill jag ställa två frågor till statsrådet Moberg. 1. Är statsrådet beredd ta initiativ till åtgärder för att underlätta för f.d. elever i specialklasser att få lämplig undervisning inom den kommunala vuxenutbildningens ram? 2. Vill statsrådet medverka till sådan ändring av nuvarande regler att omsorgsstyrelserna får ansvar för vuxenutbildning av f.d. elever i särskolan?

Herr talman! Med hänsyn till herr Strömbergs upplä kommentaren till mitt svar ångrar jag något att jag inte utvecklade litet mer det som står i andra stycket av svaret, där jag ger en allmän beskrivning av målsättningen för vuxenutbildningsreformerna. Låt mig komplettera vad jag där säger med några konkreta upplysningar som bakgrund till det svar jag skall försöka ge på de nya frågor herr Strömberg ställde.

Riksdagen har nyligen beslutat att statsbidragen till dessa prioriterade cirklar för nästa år skall höjas till hela 45 kronor, vilket innebär att man på några år mer än fördubblat bidragen till de cirklarna.

Till den kategorin kan man räkna de ungdomar som herr Strömberg avser med beteckningen specialklasselever som inte har de nämnda fysiska handikappen. För det tredje vill jag påpeka att man, för att nå dessa människor och erbjuda dem den service som den kommunala vuxenutbildningen innebär, sedan ett år tillbaka också givit ett särskilt bidrag till uppsökande verksamhet. Det beloppet utgår med 2 procent på den utbetalda lönesumman. För det fjärde pågår inom den kommunala vuxenutbildningen en rad pedagogiska försök som syftar till att bättre än nu få med de personer som visat sig ha speciella svårigheter att följa med i den hittills i ganska hög grad traditionellt givna undervisningen. I Stockholm t.ex. pågår försök att i större omfattning än vad som är vanligt ersätta klassundervisningen med seminarieundervisningsformen. Slutligen vill jag nämna de mera långsiktiga åtgärder som vidtas inom ramen för det pedagogiska utvecklingsarbetet. Riksdagen har i årets beslut särskilt poängterat önskvärdheten av insatser på detta område för vuxenutbildningens del. Med hänsyn till riksdagens och regeringens intentioner i fråga om vuxenutbildningens inriktning räknar jag med att den långsiktiga pedagogiska verksamheten i hög grad skall bedrivas just med tanke på de människor herr Strömberg åsyftar. Herr talman! Därmed har jag gjort ett försök att något komplettera mitt svar med avseende på den kategori av människor som herr Strömbergs kommentar i första hand gällde. Men låt mig göra ett principiellt tillägg i sammanhanget, herr Strömberg, och det är följande. I denna verksamhet, liksom i all verksamhet för ungdomens del, är det särskilt angeläget att man om möjligt får med dessa personer i den normala verksamheten, om vi skall använda det uttrycket. Att placera en pojke eller flicka i specialklass, vilket i skolan skett med dessa ungdomar, är en nödfallsåtgärd som man tillgriper först sedan det visat sig att barnen inte klarar undervisningen i den vanliga klassen tillsammans med kamraterna.

Det vill vi under alla omständigheter söka undvika. Därför är det inte någon primär strävan att söka åstadkomma speciella insatser för denna typ av personer, som alltså inte är gravt handikappade i något avseende, vare sig fysiskt eller psykiskt, men som haft en allmänt dålig förutsättning att klara sig under skoltiden och ofta då också senare i livet. Man vill försöka om möjligt få dem med i den vanliga vuxenutbildningen. Mitt svar på herr Strömbergs första fråga blir därför att vår strävan fortsättningsvis icke är — detta är icke heller innebörden av riksdagens uttalande 1970 — att göra speciella insatser i någon större omfattning just för dessa personer. Man inriktar alla insatserna på vuxenutbildningens område på ett sådant sätt att de i första hand kommer de personer till godo som har den sämsta utbildningen och den sämsta sociala standarden. Bland de människorna finns i varje fall flertalet av den kategori människor som herr Strömberg huvudsakligen talade om i sin kommentar. Den andra frågan om huruvida jag skulle vara beredd att när det gäller de psykiskt utvecklingsstörda vuxna verka för att omsorgsstyrelserna skulle få ansvaret för deras vuxenutbildning, så är det en fråga som jag måste vidarebefordra till socialministern. Den frågan ligger nämligen inom hans ansvarsområde. Jag vill dock påpeka, herr Strömberg, att när det i mitt svar i näst sista stycket talas om skolöverstyrelsens försöksverksamhet sedan 1970, så ligger huvudansvaret för den försöksverksamheten när det gäller dess organiserande ute på fältet på omsorgsstyrelserna. Jag förmodar att socialministern på den frågan skulle ha svarat ungefär att den försöksverksamhet som pågår sedan två år tillbaka skall utvärderas, och då blir det i sinom tid tillfälle att ta upp till prövning den speciella fråga som herr Strömberg riktade till mig. Jag lovar, herr talman, att vidarebefordra frågan till socialministern.

Herr talman! Jag är tacksam för de kommentarer och de synpunkter som statsrådet Moberg lämnade i fråga om den konkreta situationen och de olika slags verksamhet som statsrådet beskrev. Jag vill uttrycka min uppskattning och säga att jag delar de allmänna synpunkter som statsrådet i den senare delen av sitt anförande lade på frågan om vuxenutbildningen för berörda elever. Men jag vill betona en sak — och jag gör det med mångårig både läraroch skolledarerfarenhet bakom mig — som egentligen är den verkligt svåra knuten. Det är inte bara att säga att dessa elever skall in i den vanliga vuxenutbildningen. Det är ett mål, men det krävs insatser för att få dessa ungdomar dit. Det ligger i allmänhet en ganska besvärlig situation bakom deras placering en gång i specialklass i grundskolan eller i särskolan. Den situationen måste samhället på alla sätt anstränga sig för att reda upp. Ungdomarna har fått en något annorlunda utbildning, och man kan inte vänta sig att dessa elever utan vidare skall kunna anpassa sig till den normala vuxenutbildningen. I en motion 1970 redovisade jag efter särskilt tillstånd en undersök ning som gjorts på detta område, den stora uppföljningsundersökningen i Malmö av professor Husén. Det torde vara den mest omfattande undersök ning på detta område som gjorts i världen — åtminstone var den det då. Där visas klart att dessa elever har en betydande svårighet när de skall börja med vuxenutbildningen. Det är svårt att få dem att själva ta initiativet. Därför måste vi försöka hjälpa dem över denna tröskel. Det är detta som jag tror är det stora problemet, och därför menar jag att ett större ansvar härför borde läggas på den kommunala vuxenutbildningen. Då anknyter man till det obligatoriska skolväsendet, som tidigare i grundskolan har haft kontakt med dessa elever. Där skall man då försöka att dels leta reda på dessa ungdomar, dels under de första åren lägga upp undervisningen med hänsyn till den situation som just dessa elever befinner sig i. De har i många avseenden haft en helt annan undervisningssituation än de flesta andra elever. Dessutom har deras undervisningssituation varit i högsta grad individuell. Därför måste man mer än i normala fall försöka att individuellt lotsa dem igenom den första svåra tiden. Tyvärr har många av dessa elever enligt den undersökning jag nämnde upplevt den första tiden i vanlig vuxenutbildning som utomordentligt besvärande. De som kommit över de första svårigheterna och kunnat klara av en eller ett par terminer — ofta tack vare en utomordentligt tung extra arbetsinsats och extra energi — har i allmänhet lyckats bra. Jag har pekat på behovet av uppsökande verksamhet och på att dessa elever är vana vid en något annorlunda utbildning med lärare som lägger upp undervisningen på annat sätt än man kanske normalt gör i den kommunala vuxenutbildningen. Jag tror därför att man i större utsträckning borde försöka utnyttja de speciallärare som finns i grundskolan. De kan denna metodik, de är vana vid den. När vi började den kommunala vuxenutbildningen använde vi lärarna från grundskolan och den gymnasiala skolan, och nu kan vi på samma sätt också söka använda speciallärarna. Men det är svårt i dag, det vet jag, att skaffa lämpliga lärare, för just här har vi en bristsituation. De pedagogiska metoderna och undervisningsmaterielen är kanske inte heller riktigt vad man är van vid. Just när det gäller de svagpresterande eleverna har vi en mycket svår situation i fråga om undervisningsmateriel, och den beror bl.a. på att den här materielen produceras i så liten upplaga att den egentligen inte blir lönande för förlagen. Här borde man kanske på ett eller annat sätt söka att på längre sikt sätta in stödåtgärder. Vidare är det betygssystem som vi har inom den kommunala vuxenutbildningen ett besvärligt hinder. Jag tror att det finns stora möjligheter att hjälpa de här eleverna ytterligare. Jag är utomordentligt tacksam för den positiva och får jag säga mänskliga ton och den förståelse som fanns i statsrådets anförande här. Det gläder mig alldeles speciellt att SÖ nu enligt svaret har ett uppdrag från departementet att ordentligt penetrera det här problemet. Jag vill vädja till statsrådet att försöka få fram litet mer konkreta regler, förordningar eller paragrafer som vi kan använda för att driva på kommunerna på det här angelägna området. Jag tror också att det i dag finns åtskillig erfarenhet samlad på det här fältet. För några dagar sedan tog jag del av ett dokument som gjorde mig både nedstämd och glad. Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, FUB, har nämligen tillsatt en speciell kommitté som har arbetat med problemet med vidareutbildning för de svagpresterande, och jag fick tillfälle att läsa dess redovisning. Det är en ambitiös, saklig och omfattande utredning, där både föräldrar-målsmän och lärare har varit med. Den visar att det finns betydande svårigheter, men den visar också att, som statsrådet har påpekat, mycket är gjort. Får jag sluta, herr talman, med den personliga lilla deklarationen att jag tror att statsrådet har betydligt större uppgifter än den här i departementet, uppgifter som är viktigare, tyngre, ekonomiskt besvärligare osv., men jag vågar ändå säga att just de små människorna som det här rör sig om är en grupp som politiker av alla kategorier har ett alldeles speciellt ansvar för. Jag tackar än en gång för svaret och hoppas att vi skall kunna komma litet längre på det här området.

Herr talman! Herr Hedin har frågat mig om jag är beredd att medverka till en snar utflyttning av den svenska fiskegränsen inom Östersjöområdet till 12 nautiska mil liksom på Västkusten. Enligt den fiskerikonvention som dagtecknats i London den 9 mars 1964 och som efter riksdagens godkännande ratificerats av Sverige får deltagande stater inrätta särskilda fiskezoner som sträcker sig ut till 12 sjömil från kusten. Sverige har med stöd av konventionen inrättat fiskezon vid Västkusten. Konventionen omfattar emellertid inte Östersjön, vilket överensstämmer med önskemål som framfördes av svenska fiskerinäringens representanter. Av kuststaterna vid Östersjön är Sverige, Danmark, Polen och Förbundsrepubliken Tyskland anslutna till konventionen. En utvidgning av konventionens tillämpningsområde förutsätter medgivande av samtliga till konventionen anslutna stater, av vilka tio saknar kust vid Östersjön. Östersjöfisket har hittills bedrivits utan någon mer omfattande reglering. Enda undantaget utgör en överenskommelse till skydd för laxen som träffades 1962 mellan Sverige, Danmark och Förbundsrepubliken Tyskland och till vilken Polen senare anslutit sig. Fisket i Östersjön har emellertid numera nått en sådan omfattning att det måste göras till föremål för en allmän reglering, som tillförsäkrar strandstaterna en hög avkastning på lång sikt. Denna åsikt torde delas av strandstaterna, och från polsk sida har man nyligen föreslagit att en konvention skall ingås i detta syfte. Från svensk sida ser vi positivt på det polska initiativet. Även om en sådan multilateral reglering till skydd för fiskbestånden i Östersjön enligt min uppfattning är den mest angelägna åtgärden, utesluter den inte en utflyttning av den svenska fiskegränsen i Östersjön. I överensstämmelse med vad Sverige i andra sammanhang konsekvent hävdat på det internationella planet bör en sådan åtgärd dock inte vidtagas ensidigt. Samförstånd med de berörda staterna måste eftersträvas, innan en utflyttning beslutas. De kommande diskussionerna om regleringen av Östersjöfisket kan erbjuda ett lämpligt tillfälle att ta upp fiskezonsfrågan. Avslutningsvis vill jag bara tillägga att frågan i vilka havsområden kuststaten har ensamrätt till fisket kommer att behandlas vid den havsrättskonferens som enligt beslut av Förenta nationernas generalförsamling skall hållas nästa år.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
Under senare år — och inte minst i år — har vi upplevt ett avsevärt ökat fiske utanför och nära intill den svenska kusten från andra länders fiskeflottor. Genom den mycket kraftiga insatsen av stora och moderna fiskebåtar, som ofta har fiskat under lördag-söndag då svenska fiskare inte är ute, har efterföljande svenska fiskeförsök givit mycket dåligt resultat. Det mycket intensiva fisket har t.o.m. givit anledning till uttalanden från ansvarigt håll om att det är fara för direkt utfiskning av strömmingsbeståndet i Östersjön i likhet med den utfiskning som redan tidigare har skett av sillen i Nordsjön och i Atlanten. Den överfiskning som där har förekommit — och det fiskestopp som har beslutats av den nordostatlantiska fiskerikommissionen för viss tid av året — torde för övrigt vara den direkta anledningen till den kraftigt ökade fiskeinsatsen i Östersjön. Mot denna bakgrund är det ett angeläget och mycket starkt önskemål från yrkesfiskarna att så snart som möjligt få till stånd en utflyttning av fiskegränsen till 12 sjömil. En sådan utflyttning kan naturligtvis ske inom ramen för Londonkonventionen genom en utökning av dess tillämpningsområde. Men utflyttning kan också ske vid sidan av den konventionen. Polen har ganska nyligen flyttat ut sin fiskegräns till 12 sjömil utan att anknyta till Londonkonventionen. Sovjet hävdar som bekant minst motsvarande sjöterritorium sedan länge. Det föreligger därför inget hinder för Sverige att besluta om en sådan utflyttning som Polen har gjort. Som jag ser det kan det inte heller betraktas som en ensidig åtgärd från Sveriges sida. Jag skulle vilja poängtera att en utflyttning till 12 sjömil motsvarar den allmänna uppfattningen i världen i dag om ett minimum i fråga om fiskegräns, vilket däremot inte är fallet med den utflyttning till 50 sjömil som man har beslutat sig för i Island och som bl.a. Sverige med rätta har protesterat emot. Det är naturligtvis inte heller fallet med den utflyttning till 200 sjömil som man har beslutat i vissa stater i Sydamerika och som man förbereder i andra stater där och dessutom i Afrika. Nr 83 Att 12 sjömil allmänt accepteras framgår bl.a. av Londonkonventio Fredagen den nen och av hur frågan behandlades vid en havsrättskonferens i Genéve 19 maj 1972 1960 av samma karaktär som den som nu förbereds. Där sökte man få ett beslut om en allmän utflyttning till 12 sjömil, men den frågan föll. Det saknades en enda röst för att man skulle få den kvalificerade majoritet på två tredjedelar som behövdes för att driva frågan igenom. Men den föll inte på grund av att man tyckte att 12 sjömil var för mycket, utan tvärtom — det var stater som inte ville binda sig vid en så liten utflyttning som 12 sjömil som motarbetade förslaget, vilket alltså ledde till att frågan vid det tillfället föll. Mot den bakgrunden kan rimligtvis inte något land på sakliga grunder motsätta sig en svensk utflyttning av fiskegränsen till 12 sjömil. Så några ord om den havsrättskonferens som FN har beslutat skall hållas 1973 i New York och som statsrådet avslutningsvis tog upp. Många tror att det inte kommer att bli möjligt att hålla konferensen 1973 utan tidigast 1974. Förarbetena för konferensen går ut på just att flytta ut sjögränsen normalt till 12 sjömil, men under alla förhållanden kommer det nog att ta ganska lång tid innan man kan få några resultat av konferensen, när den än kommer till stånd. Jordbruksministern ger i sitt svar ett väldigt intressant besked om förslaget från Polen om att vi skall få någon form av konvention för Östersjön. Tanken är inte ny. Jag tog förra året själv initiativ till att vi skulle samla representanter för Östersjöstaterna till en konferens, och vi har kommit mycket långt med förberedelserna, som nu Sveriges fiskares riksförbund står bakom. Vi skall hålla konferensen i juni här i riksdagshuset, men där kan vi inte komma längre än till rek ommendationer till de olika länderna. Detta är i och för sig mycket värdefullt — det finns dock inga möjligheter att direkt åstadkomma resultat. Jag har vid olika tillfällen sagt att det här skall bli en första kontakt, som sedan skall fullföljas och syfta till att man når fram till organisatoriskt samband av något slag, kanske på samma sätt som i Nordostatlantiska kommissionen, så att man så småningom med bindande verkan kan fatta beslut. Det kan man än så länge inte. Vägen dit kan vara ganska lång — för närvarande föreligger ju bl.a. diplomatiska hinder för att uppnå detta. Jag anser ändå liksom jordbruksministern att det är en väldigt angelägen uppgift att uppnå en multilateral reglering till skydd för fiskbestånden i Östersjön. Jag kommer för min del att göra allt vad jag kan för att medverka till en sådan. Men jag menar att en utflyttning av fiskegränsen i dagsläget är den avgjort viktigaste frågan, bl.a. därför att det såvitt jag förstår kommer att ta ganska lång tid att ro konventionen i hamn och dessutom därför att en sådan konvention troligen ändå inte löser de speciella problem som man skulle klara genom att flytta ut fiskegränsen. Jag hoppas alltså att jordbruksministern begagnar första möjliga tillfälle att ta upp frågan med berörda stater och diskutera särskilda överenskommelser — i första hand då med Danmark, där vi har speciella ömsesidiga problem — samt att han gör det på motsvarande sätt som 11 skedde vid 1964 års utflyttning på Västkusten. Efter min mening bör sådana kontakter kunna tas informellt och efter hand. Om diskussionen i anledning av det polska förslaget är den lämpliga utgångspunkten beror ju i hög grad på när den diskussionen kan komma till stånd. Kanske kan det erbjudas tillfällen långt tidigare än så. Jag delar också jordbruksministerns mening att man bör eftersträva samförstånd med de berörda staterna. Under alla förhållanden bör man liksom Polen naturligtvis underrätta dem om en sådan här åtgärd och inbjuda länderna till förhandlingar om ömsesidiga överenskommelser, där det kan vara aktuellt. Det är redan nära ett år sedan Sveriges fiskares riksförbund begärde en utflyttning av fiskegränsen i Östersjön. Yrkesfiskarna i Östersjön efterlyser resultat, och de efterlyser skyndsamt resultat. Jag hoppas att jordbruksministern medverkar till att frågan blir löst så snart som det över huvud taget är möjligt, och jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag delar herr Hedins uppfattning att det finns mycket starka skäl för en utflyttning av fiskegränsen, bl.a. det skälet att yrkesfiskarena nu är för en sådan åtgärd, till skillnad mot vad de var 1964. Herr Hedins beskrivning av fiskesituationen i Östersjön var också helt korrekt. Vi kan också försöka få till stånd överenskommelser om fiskevården och regleringen av fisket i Östersjön. Båda de frågorna får anses vara mycket viktiga. Där kan vi också räkna med ganska stor förståelse från alla strandstater, eftersom det ju är ett gemensamt intresse att vi har ett fiskbestånd i Östersjön. Utflyttningen av den svenska fiskegränsen är givetvis i huvudsak ett svenskt intresse. Jag vet att fiskarenas yrkesorganisationer i Östersjöstaterna skall hålla en konferens i juni månad, och den betraktar jag som mycket betydelsefull. Där skall man ta upp gemensamma problem, och jag vill därför vädja till herr Hedin att på den konferensen framföra de problem som svenska yrkesfiskare har och deras numera mycket starka önskan att flytta ut fiskegränsen till 12 nautiska mil. Om fiskarenas organisationer i Östersjöstaterna är positivt inställda till den frågan, så underlättar det regeringens möjligheter att flytta fiskegränsen. Jag tror med andra ord att det skall vara möjligt att nå ett gott resultat, om fiskarenas organisationer och staten samverkar i det fallet. Naturligtvis kan jag inte ange tidpunkten när en sådan utflyttning av gränsen kan komma till stånd, men vi skall inte försitta något tillfälle att lösa denna fråga. När jag i mitt svar nämnde havsrättskonferensen var det inte som något motiv för att uppskjuta åtgärderna på detta område, utan det var bara för att erinra om att fiskegränserna är ett problem inte bara i Östersjön utan i hela världen. På många håll är problemen i det fallet oerhört mycket större än de problem vi har. En konferens om reglering av fiskegränserna och om strandstaternas rätt till fiske är naturligtvis oerhört värdefull, och jag tror också att den är nödvändig med hänsyn till hur fisket bedrivs och är organiserat. Därför skall vi försöka att så snart som möjligt nå resultat i det avseendet.
Herr talman! Jag tackar också för detta kompletterande svar och är självfallet beredd att på allt sätt medverka och samarbeta för att uppnå resultat på denna punkt. Under den konferens som vi skall hålla i juni blir det naturligtvis jligt att ta informella kontakter med dem som där kommer att företräda respektive stater, men til syvende og sidst är utflyttningen av fiskegränsen naturligtvis en fråga som staten måste ordna. Därför hoppas jag att jordbruksministern passar på att ta upp den frågan, när han träffar representanter för andra länder på samma nivå som han själv, ty det är ju i första hand de som kommer att få besluta om den. På den nämnda konferensen kommer vi kanske att träffa överenskommelser om fiskevårdande åtgärder, men förmodligen blir det ändå inte något omedelbart praktiskt resultat, därför att fiskarna i de olika länderna väl kommer att säga: Vi vill gärna genomföra detta, men förutsättningen är att också de andra staterna blir med. Sannolikt kommer det därför att dröja en viss tid, innan vi kan nå några resultat. För att komma till snabba resultat fordras att vi först har något slags konvention, så att vi på grundval av den direkt kan besluta om olika åtgärder. Där är vi inte i dag, och vägen dit kanske tyvärr är ganska lång. Men vi hoppas att med gemensamma ansträngningar kunna komma dithän så snart som det över huvud taget är möjligt.
Herr talman! Herr Andersson i Nybro har frågat chefen för civildepartementet om han vill medverka till att länsstyrelsernas dispensrätt utvidgas så att den som själv har goda möjligheter att ta om hand avfall på ett ur miljösynpunkt tillfredsställande sätt inte i onödan behöver anlita den kommunala renhållningsorganisationen. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Enligt kommunala renhållningslagen får länsstyrelsen på ansökan av kommunen medge undantag från det kommunala renhållningsmonopolet. I motiven till denna bestämmelse uttalade jag att sådan dispens kan avse avfall från viss bebyggelse, t.ex. lantgårdar, i den mån avfallet kan tas om hand på ett tillfredsställande sätt. Någon åtgärd i det hänseende som interpellanten avser behövs inte från min sida.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. Jag är tveksam om hur svaret skall tolkas. Jag undrar om statsrådet anser att dispenser bör beviljas i de fall då den enskilde själv är beredd att ta ansvar för omhändertagandet även av hushållsavfall. Är detta statsrådets uppfattning, är jag helt nöjd med svaret. Skälen till min interpellation är främst två, nämligen för det första att vissa kommuner tycks tolka lagstiftningen så, att inga totaldispenser kan beviljas. Jag avser fall då den enskilde själv tar ansvaret för att avfallet omhändertas på ett ur miljösynpunkt helt tillfredsställande sätt. För det andra finns det uppgifter — inhämtade bl.a. genom riksdagens upplysningstjänst — om att vissa länsstyrelser försöker förmå kommunerna att inte begära totaldispens. Av dessa skäl anser jag det värdefullt att få klarlagt hur statsrådet ser på tillämpningen av lagstiftningen. För att inga missförstånd skall uppstå vill jag understryka att obligatorisk kommunal hämtning av hushållsavfall självfallet bör gälla för s.k. hälsovårdstätorter. Dispenser i dessa områden skulle troligen innebära allvarliga risker för miljöförstöring, och sådana risker kan vi inte ta. Men enligt min uppfattning är problemet inte detsamma i glesbygderna. I många fall har inte befolkningen där vare sig behov eller ens råd att köpa högförädlade varor i dyrbara förpackningar. Många har också möjlighet att på ett lämpligt sätt ta hand om avfallet. Fortfarande förekommer t.ex. vedeldning i ganska stor utsträckning i glesbygderna. Därför utgör avfallet ofta inget problem för människorna där, i varje fall inte på samma sätt som i tätorterna. I dessa fall vore det enligt min uppfattning olyckligt om lagstiftningen skulle tolkas på ett sådant sätt att den enskilde inte skulle ha rätt att omhänderta hushållsavfallet. Ur miljösynpunkt är det också tveksamt om man till varje pris skall samla ihop allt avfall till centrala soptippar. Det finns flera skrämmande exempel på kommunala soptippar som vållat mycket allvarliga miljöproblem. I flera fall medför det s.k. pressvattnet från täckningstipparna svår förorening av vattnet i närheten. Detta starkt förorenade vatten har på flera håll orsakat svåra sjukdomar hos de djur som kommit i kontakt med vattnet. I dag är det för många kommuner ett stort problem att hitta ur miljösynpunkt lämpliga platser för sina soptippar. Jag menar alltså att en sammandragning av avfall till en central soptipp inte i alla lägen är det ur miljösynpunkt bästa alternativet. I glesbygden har man, såvitt jag kan förstå, på de flesta håll klarat avfallsproblemet hittills på ett helt tillfredsställande sätt i enskild regi. Därmed menar jag inte att lagstiftningen i stort skall förändras, men av dessa skäl anser jag att kommunerna bör följa den tolkning av lagstiftningen som Kommunförbundet redovisat i en PM som utsändes i början av 1971. I denna PM slås fast att lagstiftningen inte avser att tvinga den enskilde till att avlämna avfall för kommunal avhämtning i glesbygderna. Självfallet gäller detta endast i de fall där den enskilde är beredd att ta ansvaret för omhändertagandet av hushållsavfall och annat avfall. Den enskilde måste självklart också följa bestämmelserna i naturvårdslagen och i hälsovårdsstadgan, som förbjuder all nedskräpning såväl på enskild mark som i naturen i övrigt. Jag vill därför slutligen ställa följande fråga: Delar herr statsrådet Kommunförbundets tolkning av lagstiftningen i detta avseende, dvs. att den enskilde får ta ansvaret för avfallet under förutsättning att det sker i överensstämmelse med naturvårdslagen?
Herr talman! Vi har genom renhållningslagen gett kommunerna skyldighet att klara renhållningen. Denna lag har alltså riksdagen stiftat. Kommunerna måste då skaffa sig en organisation för att sköta denna angelägenhet. Men genom lagen har också öppnats en möjlighet för kommunerna att begära dispens för visst område eller för viss enskild person. Kommunerna själva måste begära den dispensen. Det skulle vara rätt orimligt om kommunen helt plötsligt fick veta att någon högre myndighet hade lämnat dispens åt en mängd människor eller åt stora områden. Det kan inte vara rimligt, utan kommunen måste få handlägga detta. De enskilda personer som bor i glesbygdsområden eller som har jordbruk har möjlighet att diskutera dessa frågor med kommunen. Om kommunen finner att en dispens är rimlig utan att det rubbar organisationen och att vederbörande på ett riktigt sätt själv kan omhänderta sitt avfall, föreställer jag mig att kommunerna kommer att söka dispens. Kommunens styresmän är i stort sett av samma kaliber som vi här i riksdagen, och de har väl ungefär samma goda omdöme. Har vi beslutat att ge kommunerna denna lagliga skyldighet, får vi väl låta dem med eget förnuft och av egen kraft klara upp organisationen. Det kan inte vara så att en enskild person skall få dispens bara för att han tycker att det är för dyrt att ansluta sig till den allmänna renhållningen. Ett avgörande motiv måste vara att kommunen helt enkelt inte kan klara renhållningen. Ett annat motiv är att vederbörande själv på ett rimligt sätt kan omhänderta avfallet och att inte organisationen rubbas därigenom. I framtiden kommer förmodligen dispenserna att bli ganska få därför att kommunerna bygger upp en så stor organisation. Vad jag talar om är alltså hushållsavfallet. Ingen kommun kommer väl t.ex. på idén att köra omkring och plocka upp gödsel från jordbruk, utan sådant får jordbrukaren själv skilja sig kvitt på sina ägor. Hushållsavfallet på lantgårdar är ju många gånger inte annorlunda än hushållsavfallet inne i städerna, och därför kan det vara rimligt att även jordbruk och lantgårdar ingår i organisationen. Renhållningslagen stiftades för att man skulle kunna hämta avfallet vid källan, dvs. hushållen, och slippa ha det liggande omkring i markerna. Den dispensmöjlighet som står öppen anser jag rimlig. Jag utgår från att kommunalmännen på ett riktigt sätt kommer att använda sig av den för vissa områden.

Herr talman! Jag tar fasta på vad jordbruksministern sade om att dispens bör ges i de fall där den enskilde kan omhänderta avfallet. Det uppfattar jag såsom en positiv inställning från jordbruksministerns sida. Jag vill bara tillägga i denna diskussion att vi bör ha klart för oss att många människor i glesbygderna hittills har tagit ansvar för avfallet på ett från miljösynpunkt helt tillfredsställande sätt. Därför anser jag att samhället med tillförsikt kan fortsätta med att ge detta förtroende åt dem som anser sig kunna lösa avfallsproblemet på egen hand. I de fall någon skulle bryta mot nedskräpningsförbudet har ju samhället skaffat sig — detta med all rätt; det erkänner jag gärna — en kraftigt skärpt lagstiftning att stödja sig på. Jag är ganska övertygad om att risken för förseelser mot denna lagstiftning är utomordentligt liten beträffande dem som bor i glesbygderna. Jag vill därför tolka jordbruksministerns svar så att kommunerna skall vara generösa med dispensgivningen i dessa fall.
Herr talman! Jag gör inget uttalande om hur kommunerna skall bete sig, utan jag utgår från att kommunerna söker dispens för enskilda, om det kan anses rimligt och om vederbörande själv kan ta hand om sitt avfall på ett från miljösynpunkt riktigt sätt. Men vi kan inte acceptera att så många enskilda dispenser ges att själva organisationen i kommunen rubbas. Det har man hela tiden att avväga. Jag är rätt övertygad om att många enskilda kommer att anse att de själva skulle kunna klara detta på ett rimligt sätt, men det är inte alltid säkert att kommunen anser det. Framför allt kan inte kommunen begära hur många dispenser som helst. Kommunerna får alltså visa den hänsyn som kan vara erforderlig i de enskilda fallen. Jag vill inte göra något uttalande som ålägger kommunerna någonting. De har att följa den lag som riksdagen enhälligt har stiftat.

Herr talman! Herr Fågelsbo har frågat mig vilken uppfattning jag har dels om sambandet mellan täta taxehöjningar och utvecklingen av efterfrågan på SJ:s tjänster, dels om tanken att tillföra SJ statsbudgetmedel i syfte att hålla taxorna på rimlig nivå. SJ måste liksom andra affärsverk och företag tid efter annan höja sina avgifter med hänsyn till successiva löneoch prisstegringar. Självfallet strävar SJ efter att genom rationalisering inom olika delar av verksamheten och genom efterfrågestimulerande åtgärder begränsa behovet av taxehöjningar. Sådana kan dock — lika litet som på andra områden — undvikas. Beträffande efterfrågan på SJ:s transporttjänster synes trenden i denna under senare år inte ha påverkats av vidtagna taxehöjningar. Utvecklingen under år 1970 och 1971 tyder på att persontrafiken kunnat vidmakthållas och även i viss mindre mån öka. På godstrafikområdet har transportarbetet under senare år — bortsett från effekten av tillfälliga konjunkturavmattningar — ökat med i genomsnitt 4 å 5 procent. Allmänt gäller att det givetvis inte går att renodla olika faktorers inverkan på efterfrågan av SJ:s tjänster. Utvecklingen härvidlag påverkas av en rad förhållanden, såsom prisbildningen inom andra trafikgrenar, bebyggelseutveckling, förändringar i kontaktoch resmönster etc. Beträffande herr Fågelsbos andra fråga vill jag erinra om att statsmakterna årligen ställer betydande belopp av skattemedel till förfogande som stöd till det omfattande trafiksvaga järnvägsnätet. Bara från budgetåret 1968 73 har ifrågavarande anslag räknats upp från ca 200 till ca 320 miljoner kronor. Det är en uppräkning under en femårsperiod med inte mindre än 60 procent.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för det svar jag har fått på min interpellation. Vad blodomloppet är för en levande organism, det borde statens järnvägar vara för samhället och dess medborgare. Om blodomloppet inte fungerar riktigt blir vissa kroppsdelar lidande. Så är det också för samhället då järnvägar läggs ned. Varför lägger man då ned järnvägar? Det beror på att trafikunderlaget minskar 21 och att därigenom förluster, ja, många gånger stora förluster uppstår. Säkert beror det bl.a. också på den förda taxepolitiken. Från SJ:s ledning har i år aviserats att en taxehöjning är aktuell och nära förestående, och detta som man tror för att nedbringa den förlust som man vet kommer att uppstå. Då stöder man sig på de av riksdagen 1963 fastställda riktlinjerna för taxepolitiken. Sedan 1960 har statens järnvägar höjt taxorna för personbefordran elva gånger och från samma tidpunkt godstaxorna tretton gånger. Det innebär inemot en fördubbling av biljettpriserna för persontrafiken och en höjning med 75 procent för godstrafiken. Samtidigt har man lagt ned ett flertal järnvägar och därmed försämrat kommunikationsmöjligheterna för många orter i vårt land. Anslagen över statsbudgeten har räknats upp, som herr Norling också säger i svaret, från 200 till 320 miljoner kronor för den senaste femårsperioden. Jag anser att SJ-ledningen i stället för att fortsätta med taxehöjningar och nedläggningar av järnvägar måste komma in på nya tankebanor. Då kan det bli motiverat att stava järnväg med hj, som SJ redan gör i en del av sin annonsering.

De hittills av SJ vidtagna åtgärderna har visat sig negativa både för statens järnvägar och för allmänheten. Är kommunikationsministern beredd att göra järnvägen till ett mera attraktivt trafikmedel, även om man för att åstadkomma detta måste anvisa ytterligare medel över statsbudgeten? Jag tycker inte att jag i det avseendet fick ett tillräckligt klarläggande svar från herr statsrådet Norling.

Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen vi nu här i riksdagen — det sker med mycket korta intervaller — diskuterar statens järnvägars verksamhet. Det är naturligt och viktigt att vi gör det, men det är kanske också viktigt att till vad herr Fågelsbo säger lägga några ytterligare synpunkter på den trafikpolitik och den trafikbild som vi upplever och har upplevt i Sverige under de senaste 10—20 åren.

Nu är det ju inte så, och därför är det viktigt att ta en liten stund i anspråk för att upprepa vad jag sagt många gånger tidigare i dessa sammanhang. Jag vet visserligen att även herr Fågelsbo känner till det, men det kan ändå vara av värde att få det sagt i en diskussion, som skall vara framåtsyftande. Det är ju så, herr Fågelsbo, att vi i jämförelse med situationen 1950, dvs. för närmare 20 år sedan, har fått en helt annan trafikstruktur. Är 1950 fanns det 250000 personbilar i vårt land. I år, i början på 1970-talet, är vi på god väg upp emot 2,5 miljoner personbilar. Befolkningen i vårt land har inte ökat nämnvärt under dessa 20 år, utan de som skall använda de olika trafik medlen är i stort sett lika många som 1950. Det är alltså otänkbart att tänka sig att resandet skulle öka kvantitativt så mycket att det skulle räcka till både för en tiodubblad personbilspark och för en järnvägstrafik av den omfattning vi hade t.ex. 1950. Järnvägstrafiken hade då kvantitativt en annan storleksordning än nu, och det är inte så konstigt mot bakgrunden av att järnvägarna åtminstone ända fram till i slutet på 1940-talet hade något av ett monopol på persontrafiken, eftersom det fanns så få personbilar. Jag ville inledningsvis framhålla detta, ty man kommer helt snett om man inte konstarerar dessa fakta beträffande utvecklingen av personbilsparken under de år som vi ofta tänker på när vi diskuterar SJ:s bekymmer. Det är väl också tillräckligt att stanna till och konstatera att, om i morgon dag 100 svenskar bestämmer sig för att göra en resa av en viss längd, kommer närmare 90 av dem att använda den egna bilen eller sätta sig i någon annans bil. Kvar upp till de hundra blir då bara 10 å 15 som skall räcka till för tågen, för flyget, för bussarna osv. Sedan det här är sagt skulle jag egentligen kunna stanna till och konstatera att vad det då gäller för oss är att för de människor som av olika skäl inte tänker använda bil — men även för alla dem som i en ökad bilism ser miljömässiga och andra faror — försöka skapa ett kollektivt trafikmönster som gör skäl för namnet. Herr Fågelsbo frågar om jag är beredd att sätta till en utredning som skall se över vilka möjligheter som finns att rädda vad som enligt herr Fågelsbos mening räddas kan i fråga om järnvägar, att se till att inga järnvägar vidare läggs ner, att se till att taxorna hålls på en sådan nivå att de blir konkurrenskraftiga. Då vill jag säga att det är väl att slå in öppna dörrar att begära detta.

På det sättet hoppas vi finna en väg bort från många av de bekymmer vi nu lever med, både när det gäller järnvägarnas framtid och när det gäller trafiken över huvud taget. Med de direktiv som denna trafik planering har fått kommer den att kunna gå in i alla de frågor som herr Fågelsbo tagit upp och dessutom i många många fler. Resemönstret och transportmönstret, vare sig det gäller personeller godstrafik, är ju inte statiskt utan förändras från ett år till ett annat. Det finns därför ett stort intresse av att man får en sådan här kartläggning av hela trafikbilden, bl.a. för att kunna ligga före i tiden i fråga om planering på trafikområdet. I avvaktan därpå, herr Fågelsbo, har vi bestämt att vi inte skall fatta några nya beslut om nedläggning av järnvägar. Man kommer alltså inte att behöva riskera att innan detta planeringsarbete är klart mötas av nya järnvägsnedläggningar i annat fall än när alla parter är helt överens om en sådan åtgärd. Med ”helt överens” menar jag då att det skall vara en samstämmighet även vad beträffar de regionala myndigheterna.

Utskottet konstaterade behovet av ett planeringsarbete som tar sikte på att ge möjlighet för regionala och gärna också lokala instanser att vara med och diskutera dessa angelägenheter. Jag tror således att man som svar på herr Fågelsbos andra fråga sammantaget kan konstatera att här finns ett utredningsarbete och ett intresse från alla parters sida att få fram bättre förhållanden i svår situation, ett arbete som ganska snart kan leda fram till att man för SJ:s del även ekonomiskt kan se mera realistiskt på problemen än man kan göra i dag.

Herr talman! Kommunikationsministern sade i sitt andra inlägg att vi har en regionalpolitisk trafikplanering som kommer att vara klar 1974. Det är riktigt, men frågan är också: Vad kommer att gälla fram till 1974 beträffande taxesättningar? Finns det någon möjlighet att innan dess få in också samhällsekonomiska avväganden när det gäller SJ:s taxepolitik? Jag märkte inte ett ord om indragandet av sådana överväganden i problematiken från kommunikationsministerns sida. Han sade ingenting om den ökade belastningen på vägarna som blir effekten om SJ höjer taxorna för kraftigt på personoch godstrafiken, t.ex. all den tunga trafik som då leds ut på ett ofta dåligt vägnät. Då får vägverket ta stöten, och vi får ändå betala vad det kostar på skattsedeln — och kanske ändå mer än om SJ haft en annan taxepolitik. En annan effekt som inte heller togs in i detta sammanhang är de ökade olycksrisker som det innebär om vår tunga och lätta trafik i ökad utsträckning tvingas ut på vägarna därför att det inte lönar sig längre att använda järnvägen. Vi vet att trafikolyckorna orsakar lidanden som i och för sig är mycket svåra, men dessa olyckor har också negativa ekonomiska effekter på samhället. Varenda invalid kostar samhället i genomsnitt 750 000 kronor, och dödsfall kostar i medeltal 250 000 kronor. Det är runda siffror, men det är sådant som man har räknat fram på experthåll. Vi vet att enbart trafikolyckorna kostar landstingen i sjukvårdskostnader ca 2,5 miljarder kronor per år. Vi vet också att taxehöjningar som tvingar ut trafiken på vägarna har särskilt i glesbygderna negativa effekter på det arbete som bedrivs för att finna sysselsättning just till dessa områden. Vi vet att de har negativa effekter för förtroendet för samhällets åtgärder osv., att de motverkar andra regionalpolitiska åtgärder som vidtas från samhällets sida.

Herr talman! Visst skall vi anlägga samhällsekonomiska synpunkter på SJ:s likaväl som på andra affärsdrivande verks verksamhet. Det förhåller sig emellertid så att vi gör det redan nu. Vi försöker genom att SJ-nätet sedan några år tillbaka är indelat i ett lönsamt och ett icke lönsamt nät se till att glesbygden bl.a. får möjlighet till järnvägstrafik - för skattebetalarnas pengar. Det känner herr Olsson i Kil väl till. Vi har sett till att man på affärsbanenätet genom olika åtgärder, både riksdagsbeslut och annat där även herr Olsson varit med, lindrar verkningarna för SJ av bl.a. räntorna på det stora statskapital som ligger nedgrävt i SJ. Detta har skett genom att man till stor del har tagit bort räntorna genom att skriva ner statskapitalet. Vi har tagit bort en del extra pensionskostnader som SJ fått dras med genom åren osv., osv. Dessutom skall SJ föra en taxepolitik som bl.a. bygger på möjligheterna att via fraktavtal sänka priserna för vissa större kunder. Det vet också herr Olsson om. Vi har diskuterat detta tidigare med varandra. Här finns alltså hela tiden med i bilden en samhällsekonomisk bedömning. Det är just detta som vi siktar till att ytterligare konfirmera genom den regionala trafikplanering som här krävs och som redan pågår. Men, herr Olsson, SJ skall ju inte driva någon filantropisk verksamhet. SJ är skyldigt att för statsmakterna redovisa sin verksamhet och även den ekonomiska delen av densamma. Det är såvitt jag förstår inte meningen — inte ens herr Olsson i Kil kan mena det — att man skall ta bort det ekonomiska ansvar som SJ har och som skall finnas i botten för dess verksamhet. Herr Olsson i Kil kom sedan in på frågan om vägtrafiken - de ökade olycksriskerna, väginvesteringarna och mycket annat. Om vi tar upp de frågorna skulle vi kunna föra diskussionen mycket längre än vi hittills har gjort. Jag är gärna beredd att göra det, men kanske vi ändå skall begränsa oss till att konstatera att SJ trots allt fortfarande har 75 procent av alla godstransporter på sträckor över 10 mil. På sträckor under 10 mil dominerar däremot lastbilarna av naturliga skäl. Någon katastrofsituation för SJ när det gäller de längre transporterna föreligger alltså inte ens i dag och inte heller i det längre perspektivet. När dessutom SJ:s godstransporter ökar varje år med varierande procenttal kan det knappast heller, såvitt jag förstår, finnas någon större anledning för SJ att inte ta ut det som andra trafikutövare tar ut i ökade intäkter på denna verksamhet. Låt mig emellertid konstatera att när man diskuterar frågan om vägtrafiken som herr Olsson gör, och inte går in på frågan om vem som till slut skall bära det ekonomiska ansvaret för en ökad biltrafik genom ökade anslag till vägar och annat, blir det naturligtvis genast litet intressantare. Om herr Olsson i sin nästa replik — om han tänker begära ordet igen —- också talar om att han är beredd att förorda kraftigt ökade utgifter för bilismen vore det genast litet renhårigare. Det är sällan man hör sådant i diskussioner om dessa frågor. Men vi kan ju testa varandras synpunkter, herr Olsson, om några dagar när vi skall diskutera det skattepaket som regeringen nyligen lagt fram.

Herr talman! Herr Sjönell har frågat statsministern om regeringen avser att vidta några åtgärder för att undvika en osund konkurrens, baserad på ländernas skilda relationer till EEC, om förläggningen av nya företag i Norden. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Under ungefär ett decennium har från industrihåll gjorts gällande att svenska företag tvingas etablera sig i EEC-länderna, om Sverige hamnar utanför EEC-samarbetet. Det har därvid främst varit tullarna som åberopats som skäl. Det kan emellertid nu fastslås, att det skälet för etablering i EEC-länderna kommer att falla bort, om det avtal blir verklighet, varom Sverige nu förhandlar med EEC. När det gäller t.ex. Danmark och Norge har tullarna inte varit något skäl för svensk etablering där sedan EFTA-tullfriheten genomfördes. Vår bestämda avsikt är att denna tullfrihet skall bestå, även om samarbetsformerna med EEC blir olika. Sedan det började framstå som klart, att den svenska uppgörelsen med EEC kommer att omfatta tullfrihet för industrivaror, har andra omständigheter åberopats som kan påverka svenska företag att flytta till EEC-länder. Det gäller möjligheterna att genom dotterföretag på kontinenten kunna utnyttja EEC:s gemensamma industri-, regionaloch energipolitik. EEC:s målsättning är att skapa gemensamma regler beträffande offentlig upphandling, tekniska handelshinder, bidrag för teknisk utveckling och forskning etc. Dessa regler anses komma att ge företagen bättre planeringsunderlag och större expansionsutrymme. EEC-samarbetet har emellertid ännu inte kommit särskilt långt på något av dessa områden. I fråga om offentlig upphandling har man inom EFTA-samarbetets ram kommit betydligt längre än man gjort inom EEC. En målsättning i förhandlingarna med EEC är att Sverige skall delta i EEC-arbetet i fråga om avveckling av olika slag av handelshinder och skapandet av likartade konkurrensförutsättningar i olika avseenden. Även om det avtal, som Sverige nu förhandlar om, endast i begränsad utsträckning kommer att omfatta bestämmelser om samarbete på här berörda områden, är parterna ense om att avtalet skall vara utvecklingsbart. Statliga stödåtgärder i syfte att undanröja regionala balansproblem och skapa erforderliga sysselsättningstillfällen uppfattas som oundgängliga både i Sverige och i andra europeiska länder. En annan sak är att åtgärderna bör utformas så att de inte på ett otillbörligt sätt snedvrider konkurrensförutsättningarna inom ett land eller i förhållandet mellan olika länder. Jag har därför svårt att se att sådana företeelser skulle stå i strid med den nordiska samarbetstanken. De verkar inte ensidigt för en företagsflykt från Sverige. Ett utbyte av företagsetableringar förekommer och kommer —- hoppas jag — också att fortsätta. De statliga stödåtgärder i regionalpolitiskt syfte som förekommer i de nordiska länderna har hittills veterligen inte gett upphov till sådana konkurrensförskjutande effekter att särskilda åtgärder skulle ha varit påkallade. I interpellationen anförs att de aktuella utländska värvningskampanjerna bland svenska företag genomgående har haft ett lokalt ursprung. Det är inget okänt förhållande att även i Sverige enskilda kommuner med olika medel söker dra till sig industrier och andra företag, t.ex. genom att — till självkostnadspris — tillhandahålla färdigplanerade industriområden. Så länge aktiviteterna håller sig inom ramen för den kommunala kompetensen ligger de i allmänhet också i linje med de statliga regionalpolitiska strävandena. Självfallet är det också kommunerna obetaget att på olika sätt sprida saklig information om de förmåner som staten erbjuder i form av regionalpolitiskt stöd m.m. Däremot har man anledning att reagera mot kampanjer som grundas på felaktiga utgångspunkter eller ger felaktiga informationer. Det kan gälla vilseledande framställning av Sveriges väntade avtal med EEC eller löften om ekonomiska förmåner som saknar täckning. Jag är övertygad om att svenska företag skaffar sig bättre information än enbart reklamkampanjer för en viss ort, innan de fattar beslut om en nyetablering. Min uppfattning är således att några särskilda åtgärder inte behövs för närvarande. Vi kommer emellertid att följa utvecklingen uppmärksamt. Skulle problem uppstå, kan dessa tas upp i det nyligen upprättade nordiska ministerrådet.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Det andas ju tillförsikt inför möjligheterna att bemästra de problem som har påvisats i interpellationen och som uppenbarligen uppkommer i samband med att de nordiska länderna tycks få olika former av anslutning till EEC. Danmark och Norge förefaller vid det här laget vara nästan klara med fullt medlemskap. Även om mycket viktiga saker ännu återstår, tror jag att man kan utgå från att det kommer att bli fullt medlemskap för dessa länders del, medan vi här i Sverige ju förhandlar om och sannolikt kommer att få ett handelsavtal.

De bestämda anledningarna är självfallet som vanligt av ekonomiskt slag: man erbjuder olika ekonomiska förmåner. Men man säger också — och det är det väsentliga och intressanta i sammanhanget - att eftersom våra länder uppenbarligen kommer att få fullt medlemskap i EEC men inte Sverige kommer det på lång sikt att vara betydligt gynnsammare och betydligt tryggare för företagen, om de etablerar sig i dessa länder. Den där propagandan är obehaglig, även om den hittills kanske bara berört vissa perifera intressen. Den är däremot definitivt obehaglig om den kommer att fortsätta, och den kan kanske få rent konkreta besvärliga konsekvenser, framför allt för det nordiska ekonomiska samarbetet, som vi ju försöker utveckla och som har nått ganska långt. Det är med andra ord en propaganda som man bör försöka komma till rätta med. Min inställning är - liksom handelsministerns - mest optimistisk i detta sammanhang. Men jag tycker inte att man skall underskatta dessa problem. Handelsministern har kanske tagit litet för lätt på framför allt de psykologiska konsekvenserna av en propaganda av det här slaget.

Så pass realistiska är de. Men den andra propagandan, som jag talade om tidigare, har nog haft en hel del negativa verkningar. Den har skrämt upp många företag, kanske framför allt de små företagen, och hos dem skapat en viss negativ inställning till att med den här bakgrunden nyetablera sig i vårt land. Det är ju så, herr talman, att just själva företagsetablerandet är en mycket intressant föret e i och för sig. Det är fråga om ett komplicerat problemkomplex, där självfallet de ekonomiska faktorerna, tillgången till kapital, energi, kommunikationer och arbetskraft till rimliga priser väger tyngst. Men jag är angelägen att understryka i detta sammanhang, att det här kommer in även ett viktigt psykologiskt moment som man inte får underskatta. Låt mig ta ett konkret exempel.

Om det sedan blir tillräckligt många sådana här individuella överväganden och beslut i för vårt land ogynnsam riktning, så kan en klar trend ganska snart infinna sig, en trend som i sådana här sammanhang ofta blir självgenererande och som kan vara utomordentlig besvärlig och svår att bryta. Den kommer i så fall att ha svåra verkningar för våra svenska kommunalmäns och regionalpolitikers strävanden att få svenska företagsetableringar just till sina regioner. Handelsministern säger i svaret: ”Jag är övertygad om att svenska företag skaffar sig bättre information än enbart reklamkanpanjer för en viss ort, innan de fattar beslut om en nyetablering.” Ja, herr talman, det är jag också övertygad om. Men i det här betraktelsesättet, som vi alltså båda har, får man inte bortse från den viktiga psykologiska faktor som jag har försökt fästa uppmärksamheten på. Det är glädjande att regeringen, enligt vad handelsministern säger i svaret, ämnar följa utvecklingen uppmärksamt. Handelsministern säger också att om problem skulle uppstå skall dessa kunna tas upp till behandling i det nyligen upprättade nordiska ministerrådet. Det skulle, herr talman, vara intressant att få veta vad detta råd, som ju innebär ett uppenbart framsteg på det nordiska samarbetets väg, skulle kunna utföra just om sådana här problem av allvarligare slag uppstod. Vad har rådet i ett sådant sammanhang för kompetens att inskrida och vad har rådet för möjligheter att se till att dess beslut vid ett eventuellt inskridande följs? Det förefaller som om det skulle vara ganska svårt för nordiska ministerrådet att inskrida mot en propaganda av den typen, att ett land med fullt medlemskap i EEC sägs kunna erbjuda ett etablerande företag säkrare existens genom skydd mot tekniska handelshinder, genom att ge bättre möjligheter att följa med i den tekniska utvecklingen och få del av forskning etc. — alla dessa saker som man inte kan få med i ett handelsavtal men som kan ordnas förmånligt för ett land som har medlemskap. Handelsministern konstaterar att det avtal som Sverige nu förhandlar om ”endast i begränsad utsträckning kommer att omfatta bestämmelser om samarbete på här berörda områden”, och han säger också att parterna är ense om att det här svenska handelsavtalet skall vara utvecklingsbart. Jag tror, herr talman, att det sistnämnda är ett utomordentligt viktigt konstaterande och en utomordentligt viktig målsättning. Enligt min uppfattning måste detta, om det kan förverkligas, bli det mest verkningsfulla argumentet emot en sådan här propaganda av negativt och osakligt slag som kan föras från olika regioner i våra grannländer. Jag kan i sammanhanget erinra om att det inte är bara grannländerna som propagerar på det här viset — det är även Irland, som i helsidesannonser har talat om, vilka enorma fördelar det innebär att etablera sig på Irland. Det gäller inte minst fördelar av ekonomiskt slag — skattefrihet i 15 år eller någonting sådant. Och dessutom kör man med fördelen av att Irland kommer att få fullt medlemskap. Att det svenska handelsavtalet blir utvecklingsbart tror jag är så pass väsentligt att alla krafter bör sättas in på att förverkliga den målsätt ningen. Det måste, tror jag, bli ett utomordentligt viktigt argument mot den här angivna negativa propagandan mot vårt land.

Det måste alltså komma till stånd någonting utöver det rena handelsavtalet. Jag tycker också att man kan läsa mellan raderna i svaret att detta är en förutsättning. Vi är väl samtliga överens om — detta gäller i varje fall regeringspartiet och mittenpartierna — att det är en politisk omöjlighet med hänsyn till vår neutralitetspolitik att Sverige skall försöka få fullt medlemskap i EEC. Det alternativet är väl vid det här laget definitivt spolat och bör inte ha möjlighet att komma upp i debatten igen. Men vi är också överens om - vilket jag tycker är intressant och väsentligt i svaret från handelsministern — att vi måste ha ett utvecklingsbart handelsavtal. Och varför skall vi ha det? Jo, därför att det inte räcker med bara detta handelsavtal, utan man måste kunna få till stånd det samarbete som det här talats om, och detta förutsätter alltså institutioner. Om vi inte önskar fullt medlemskap och därmed kommer in i de inom EEC etablerade gemensamma marknadsinstitutionerna, finns såvitt jag kan se bara en annan realistisk lösning, och det är ett associeringsavtal. Detta har jag talat för många gånger från riksdagens talarstol, och jag tror att ett sådant avtal blir mer och mer aktuellt. Ett associeringsavtal kan nämligen innebära — och bör väl enligt Romfördraget innebära — ett etablerande av associeringsinstitutioner, och via dem skulle alltså ett angeläget samarbete av det slag vi här talar om kunna komma till stånd och manifesteras. Herr talman! Detta sista var en liten utvidgning, men det är en intressant utvidgning med hänsyn till handelsministerns svar.

Jag tror och hoppas att vi med gemensamma ansträngningar skall kunna komma till rätta med den sortens propaganda. Jag tackar än en gång för svaret.
Herr talman! Jag ger herr Sjönell rätt i att många svenska företagare kan ha fått en underlig uppfattning om innehållet i det avtal som Sverige kommer att sluta med EEC. Enligt min mening beror detta i hög grad på att man i Sveriges industriförbund under en längre tid har ägnat den övervägande delen av sin energi åt att skapa en opinion mot den politiska linje som regeringen och riksdagen har men en mycket mindre del av sin energi åt att förklara för företagen vad ett frihandelsavtal med EEC innebär. Den kampanjen tror jag emellertid nu har gått sitt eget öde till mötes, och vi kan väl utgå från att det när avtalet är klart skall gå ut en mera saklig och detaljerad information till företagen och att vi i stället skall kunna etablera ett fruktbart samarbete med industrins organisationer för att få den informationen så effektiv och inträngande som möjligt. Från regerigens sida håller vi redan på att förbereda det arbetet, i förhoppningen att ett avtal skall vara klart i sommar. Då skall upplysningen både till företagen och till allmänheten här i landet kunna starta i höst. Sedan kan naturligtvis ett antal kommuner i de nordiska länderna med intresse av att dra till sig företag från Sverige och andra länder prestera allsköns vackra beskrivningar av hur bra det är att lokalisera just till de kommunerna. Som jag sagt kan vi i och för sig inte rikta några invändningar mot den verksamheten, som också svenska kommuner sysslar med. Vad det gäller är att se till att informationen är saklig och riktig. Vad det nordiska ministerrådet kan göra i sådana sammanhang är i första hand att se till att statliga förmåner och åtgärder utnyttjas på sådant sätt att det inte snedvrider konkurrensförutsättningarna och skapar felaktiga utgångspunkter för lokaliseringspolitiken i de skilda länderna. Men det är väl också tänkbart och möjligt att regeringarna, om en felaktig och osaklig reklamoch propagandakampanj fortgår, kan ta upp resonemang och överläggningar med ifrågavarande kommuner eller med de organisationer som företräder kommunerna för att se till att felaktigheterna rättas till. Vi tycker emellertid inte att detta hittills har tagit sig sådana former att några ingripanden har varit nödvändiga. Men om det blir nödvändigt, skall vi naturligtvis ingripa. Efter allt tal som under senaste tiden förekommit om den underbara lyckan i att etablera sig utomlands vill jag tillägga, att tillsammans med allt annat material som företagen har som underlag för sina bedömningar borde de också ta en titt på resultatredovisningarna från 1971 för ett antal svenska dotterföretag i utlandet. Det är ur vissa synpunkter en uppmuntrande läsning för dem som tror att det fortfarande lönar sig att etablera företag här i landet. De förlustprojekt som nu ett stort antal svenska företag har att redovisa tyder på detta. Slutligen, herr talman — vi skall inte ha någon ny diskussion om Sveriges förhållande till EEC i allmänhet — vill jag bara säga till herr Sjönell att utvecklingen på de områden som jag nämnde har ännu icke startat inom EEC vare sig när det gäller tekniska handelshinder, offentlig upphandling, regionalpolitik eller något annat. Det här är alltså jungfrulig mark, några institutioner finns inte i dag för det samarbetet. Vad Sverige har uttryckt önskemål om är att kunna delta på ett sådant sätt att vi får ett tillbörligt inflytande över åtgärder som vi är med om utan att fördenskull gå in i några av de institutioner som EEC nu har och som man av naturliga skäl vill reservera för medlemsländerna. Hur det kan organiseras kan ingen säga i dag. Det enda jag tror att man kan säga är att huruvida Sverige har ett associationsavtal eller icke med Gemenskapen knappast kommer att påverka våra möjligheter att lösa de institutionella frågorna. De är precis lika svårlösta eller lättlösta vid association som vid det avtal vi nu har att räkna med. Det beror helt och hållet på den politiska viljan från de båda parterna. Vi hoppas att den skall finnas, när den dagen kommer.

Herr talman! Jag har med stort intresse följt den debatt som här har ägt rum i frågor av väsentlig betydelse för vårt lands företag. Jag vill ur min erfarenhetssynpunkt betona att jag inte tror att svenska företag i onödan söker etablera sig i utlandet. Man vet mycket väl vilka bekymmer det innebär att ha sin tillverkning splittrad. Jag vet också att det har förekommit att företag ansett sig tvingade att etablera sig i utlandet, så länge handelshindren genom tullar varit av väsentlig betydelse. Av handelsministerns svar tycks nästan framgå att man först har skyllt på tullarna och att man, nu när inte detta hinder skall finnas, söker andra förklaringar till att man måste etablera sig i utlandet. Jag vill med anledning därav säga att det finns en viss oro för att det, på grund av de gemensamma ansträngningar som kommer att göras inom EEC:s ram, kan bli besvärligt för svenska företag att vara ställda utanför. Jag tänker inte minst på sådana saker som offentliga upphandlingar, som kanske skulle ställa svenska företag så att säga off side genom den särställning som vi kommer att få. Jag vill särskilt framhålla att det är viktigt att, som handelsministern har sagt, det avtal vi kommer att få är utvecklingsbart, så att vi i absolut största möjliga utsträckning söker att undanröja de svårigheter som kan uppstå genom de olika formerna för vår anslutning till en gemensam marknad. Till slut vill jag bara särskilt framhålla hur viktigt det är att den svenska regeringen ständigt är på vakt just i fråga om olika yttringar av en ej välvillig inställning till den svenska företagsamheten som förekommer. Jag tror inte direkt att ansvariga medlemmar av regeringen vill skapa ett sådant läge för svensk industri att den behöver känna sig missgynnad. Men det är så många yttringar av olika slag som riktas emot företagsamheten i vårt land. Man vill mer eller mindre ifrågasätta om företagen skall få lov att vara lönsamma.

Jag hoppas också att regeringen i fortsättningen skall göra sitt yttersta för att den svenska industrin skall känna att det som är bra för företagsamheten också är bra för landet.

Vad EEC-medlemmarna beträffar är det alldeles uppenbart att dessa kommer att begagna de institutioner, som finns förutsedda i själva Romavtalet. Men jag tror, herr handelsminister, att vi inte heller i det här sammanhanget helt kan bortse från psykologiska faktorer. Kontinentala politiker är formalister på ett annat sätt än vi, det tror jag mig kunna konstatera; i varje fall är de när det gäller Romavtalet nästan vidskepligt bundna av att varje bokstav i detta avtal även när det gäller institutionerna skall uppfyllas och tillämpas i olika sammanhang. Om vi utöver handelsavtalets ram skall få till stånd ett sådant samarbete som vi talat om tidigare, tror jag att det är en psykologisk fördel att kunna utnyttja institutioner som finns förutsedda redan i Romavtalet. Om man då inte kan ta de institutioner som skall gälla stater med fullt medlemskap, återstår de institutioner som är förutsedda för ett eventuellt associationsavtal. Jag tror att detta kan komma att bli av större vikt vid förhandlingsuppläggningarna än handelsministern vill tillmäta saken. När det gäller det nordiska ministerrådets möjligheter att ingripa i sådana sammanhang som vi i dag behandlar har varken jag eller handelsministern reagerat eller ens försökt att reagera — vi har ingen anledning eller rätt därtill — mot att kommuner i Sverige, Norge, Danmark eller på andra håll försökt att erbjuda så lockande villkor som möjligt för etablering. Vad jag tagit upp i min interpellation — även handelsministern är inne på denna sak i sitt svar — är en reaktion mot att osakliga och oriktiga uppgifter lämnas för att locka till sig företag. I sitt svar säger handelsministern bl.a.: ”Däremot har man anledning att reagera mot kampanjer som grundas på felaktiga utgångspunkter eller ger felaktiga informationer. Det kan gälla en vilseledande framställning av Sveriges väntade avtal med EEC — — —.” Ja, herr talman, den springande punkten i interpellationen är just att man försöker argumentera genom att ge en vilseledande framställning av Sveriges väntade avtal med EEC. Jag hoppas att handelsministerns optimism i fråga om nordiska ministerrådets möjligheter att ingripa även skall gälla den vilseledande framställning det här kan bli fråga om.
Herr talman! Jag kan inte underlåta att reagera mot handelsministerns förnyade kritik — man kan gärna säga angrepp — mot Industriförbundet. Som jag ser saken är det rätt naturligt att en näringsorganisation av Industriförbundets karaktär framför sina åsikter i en så betydelsefull fråga och uttalar vad den anser vara bäst för näringslivet, sysselsättningen och försörjningen i detta land. Det är också naturligt att i sådana sammanhang uppmärksamheten mer inriktas på bristerna i förutsebara avtal än på sådant, varom man redan är överens. Man kan lätt — jag tror inte att det var hans avsikt — uppfatta handelsministerns inlägg i denna del så att handelsministern önskar ”tyst i ledet”. Jag vill erinra om att en sådan kritik under t.ex. 1920-talet från dåvarande regeringar gentemot den fackliga rörelsen hade tett sig mycket opåkallad, när samma fackliga rörelse framförde sin åsikt i fråga om tredje mans rätt och andra för den väsentliga ting.
Herr talman! Sveriges Industriförbund har, liksom alla övriga näringsorganisationer i detta land, under många år framfört sina synpunkter på hur Sveriges förhållande till de Europeiska ekonomiska gemenskaperna 2 Riksdagens protokoll 1972. Nr 83-84 bör vara beskaffat. Man har direkt till statsmakterna i många sammanhang fört fram denna uppfattning, också helt naturligt, offentligt. Ingen — inte ens herr Hernelius — kan tro att ett svenskt statsråd på allvar skulle vilja hävda att det vore något fel i detta, särskilt som vi så många gånger inbjudit Industriförbundet, tillsammans med alla övriga näringsorganisationer, att ge sina synpunkter på vår förhandlingslinje och vårt förhandlingsarbete. Vad jag i några sammanhang har uppehållit mig vid har varit den ”information” som Industriförbundet under den här våren — och kanske också vintern — har gett till sina medlemsföretag. Den beskrevs vara en information om Sveriges pågående förhandlingar med EEC men handlade bara till en mindre del om dessa. Jag tog reda på kvantiteterna, och enligt upplysningar jag har fått om innehållet vid ”informationsdagarna”, som har hållits både i Stockholm och ute i landet, upptogs de till en mycket stor del av en beskrivning av det fulla medlemskapets alla fördelar och välsignelser. Mot allt detta ställdes sedan eländet, torftigheten och ödsligheten, som skulle breda ut sig över detta land, om vi fick ett handelsavtal. Det må så vara att man hade det bästa uppsåt i världen med denna uppläggning av informationskonferenserna, men det kan inte hjälpas att den effekt de fick var att företagarna lämnade mötena i djup förtvivlan över vad de skulle gå till mötes. Såvitt jag förstår är denna förtvivlan obefogad. I stället borde det vara, och det får det väl också bli, regeringens uppgift — jag hoppas att vi får Industriförbundets medverkan, och jag t.o.m. tror att vi får det — att tala om för företagen att här öppnas en ny chans, som är större och viktigare än den de fick i början på 1960-talet när EFTA-området skapades. Då var det en tullfri marknad för 100 miljoner människor som skapades; nu omfattar den marknad som uppstår 300 miljoner människor. Denna för företagsamheten i vårt land såvitt jag förstår helt avgörande omständighet, nämligen att vi om fem år har tullfrihet för praktiskt taget hela den svenska industrin, har nästan kommit bort i Industriförbundets s.k. information. Jag menar att företagen nu bör gripa chansen att inrätta sin planering för denna mark nad och nu börja arbeta för att nå detta mål. Den som först är beredd att ta chansen och som har skaffat de bästa resurserna att gå ut på den nya marknaden kommer att ta hem de största vinsterna. Lika väl som det svenska samhället är intresserat av detta borde det vara ett självklart intresse för företagen att utnyttja möjligheterna när de nu kommer.

Herr talman! Jag vill bara konstatera att handelsministern målar bilden av Industriförbundets aktivitet i detta avseende med sin egen pensel. Såvitt jag kan förstå har Industriförbundets och andras synpunkter på vår anknytning till EEC varit ägnade att utgöra en effektiv moteld gentemot de krafter som vill helt avstå från varje kontakt med EEC, och har därtill inneburit en kritik som stimulerat beslutsfattarna, i detta fall regeringen och handelsministern, till att öka sina ansträngningar för att nå bästa resultat.

Herr talman! Herr Hermansson har frågat mig när regeringen ämnar erkänna Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Jag hade den 28 oktober förra året tillfälle att i riksdagen redogöra för regeringens syn på frågan om erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering. Någon sådan förändring av den provisoriska revolutionära regeringens ställning att en omprövning av erkännandefrågan nu skulle vara motiverad har sedan dess inte inträffat. FNL:s militära framgångar återspeglar emellertid det betydande politiska stöd som den provisoriska revolutionära regeringen åtnjuter i stora delar av Sydvietnam. Uppenbart är att utvecklingen nu går med en sådan snabbhet att det är omöjligt att i dag förutsäga hur den politiska situationen kommer att gestalta sig i Sydvietnam. Jag vill i detta sammanhang också erinra om det kända faktum att frågan om erkännande av en stat inte har något samband med ett gillande eller ogillande av vederbörande regim.

Herr talman! Kravet om erkännande av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering, PRR, har upprepade gånger rests här i riksdagen under de tre år som förflutit sedan denna regering bildades. Det har förts fram i motioner, interpellationer och frågor. Det har emellertid aldrig getts några rejäla besked vare sig från regeringen eller från utrikesutskottet om skälen till att Sverige icke erkänner PRR, medan däremot Saigonjuntan fortfarande är erkänd av Sverige. Regering och utrikesutskott brukar hänvisa till varandra och till vad de tidigare sagt. Det är några lösa uttalanden om att läget i Sydvietnam skulle vara ”oklart, ömtåligt och svåröverskådligt”. I dagens svar, för vilket jag tackar, finns emellertid en dörr öppen genom erinran om utvecklingens snabbhet. Vad som försiggår i södra Vietnam är annars mycket klart och överskådligt. Ett folk kämpar för frihet och oberoende mot en imperialistisk stormakt, USA. Denna stormakt använder sig för sin förtryckarpolitik av quislingjuntan i Saigon, som för sin maktutövning och existens är helt beroende av det amerikanska stödet. Denna junta saknar allt folkligt förtroende. Med denna marionettregim, som endast sitter kvar tack vare amerikanska bomber, upprätthåller Sverige fortfarande diplomatiska relationer. Detta erkännande ger Saigonjuntan ett sken av legalitet, som i sin tur framhålls som ett motiv för USA:s vägran att lämna Vietnam. Därmed försvåras alltså fredssträvandena. Av södra Vietnams territorium är fyra femtedelar befriade och kontrolleras av den provisoriska revolutionära regeringen. Hittills har 35 PRR erkänts av 28 stater. Under den pågående offensiven utvidgar PRR det befriade området. USA svarar härpå med intensifierade bombningar och med en skärpning av sitt folkmord. Befriade städer bombas hårt. I detta läge av tillspetsade strider skulle det innebära ett viktigt ställningstagande för Vietnams folk att Sverige erkänner PRR. Det är ytterst beklagligt att regeringen inte vill göra detta, trots att den känner till det starka stöd som PRR har här i riksdagen och bland svenska folket. Herr talman! Ett rent anständighetskrav är att regeringen helt bryter förbindelserna med Saigonjuntan. Varför vill man inte göra det? Under andra världskriget skulle förbindelser med Quislings regim i Norge ha varit helt otänkbara.

Herr talman! Herr Hermansson klagade över att regeringspartiet inte nu — och kanske ännu mindre i det förflutna — vare sig genom svar här i riksdagen eller i utrikesutskottets betänkanden har gett besked om anledningen till att PRR inte erkänts av den svenska regeringen. Jo, herr Hermansson, beskedet har nog varit mycket klart och entydigt på den punkten. Beskedet sammanhänger med en mycket gammal och, menar jag, välmotiverad praxis som vi har, nämligen att en nödvändig — men inte alltid tillräcklig förutsättning — för att erkänna en ny regim är att denna regim har säker kontroll över hela territoriet. Denna förutsättning är ännu icke uppfylld i Sydvietnam, och det är den enkla förklaringen till att frågan om diplomatiskt erkännande av PRR icke har varit aktuell. Ett erkännande av en regim — jag vill gärna upprepa det — får icke sammankopplas med eller tolkas som ett uttryck för gillande och icke heller frånvaron av ett erkännande såsom ogillande av regimen i fråga. Vad beträffar våra förbindelser med PRR kan det vara av ett visst värde att känna till — det gör säkert herr Hermansson också — att sådana förbindelser de facto existerar i dag genom kontakter dels i Paris och i Stockholm, dels också, vilket kanske är viktigast, i Hanoi. Både den informationskontakt som den svenska regeringen behöver för sin egen politiska information och de kontakter som är av värde för att den svenska regeringen skall kunna bedöma den framtida utvecklingen och även de framtida svenska biståndsinsatserna i Sydvietnam föreligger redan i dag. Det betyder att ett diplomatiskt erkännande inte skulle ge någonting faktiskt ytterligare till de kontakter som redan finns. I den situationen måste jag som utrikesminister ta en något annan ståndpunkt i erkännandefrågan än vad herr Hermansson kan göra.

Herr talman! Jag känner till det argument som utrikesministern nu använde, men jag tycker inte att det är hållbart. När det sägs att man inte kan erkänna en regim, som inte obestridligt har kontroll över sitt territorium, finns det många frågor att ställa och ting att erinra om. För det första: Varför erkänner Sverige då fortfarande Saigonjuntan, som obestridligen är en quislingregim och även som sådan har kontroll endast över en mindre del av södra Vietnam? För det andra: Varför upprätthöll då Sverige under det andra världskriget hela tiden helt riktigt sitt erkännande av den norska regering Nr 84 som hade sitt säte i London? Att man skulle erkänna Vidkun Quislings Tisdagen den regim var det ju ingen som föreslog eller vågade hävda. 23 maj 1972 För det tredje: Om kontroll över territoriet är det avgörande, varför —Z— — erkänner då regeringen icke Tyska demokratiska republiken och Demo OM erkännande av kratiska folkrepubliken Korea? Republiken Syd För det fjärde: Herr Wickmans argumentation på denna punkt vietnams provisounderkändes även av hans partivänner i Stockholms läns socialriska revolutiodemokratiska partidistrikt, som med förkrossande majoritet nyligen "Ara regering krävde erkännande av PRR. Sanningen är väl att regeringens erkännandepolitik när det gäller vissa regeringar och stater kommit in i en återvändsgränd. Regeringen har låst fast sig på ett olyckligt sätt. Man erkänner staten i västra Tyskland men inte i östra Tyskland. Man erkänner staten i södra Korea men inte i norra Korea. Man erkänner juntan i Saigon men inte PRR. Nu är detta inte en fråga om geografi utan om politik. Staterna i östra Tyskland och i norra Korea är socialistiska, Saigonjuntan upprätthålls av det imperialistiska USA. Regeringen har tagit ställning för kapitalistiska och fascistiska regimer mot socialistiska. Hur olycklig denna fastlåsning är illustrerades häromdagen, när Sverige i Världshälsoorganisationen vägrade att stödja TDR:s medlemskap och lade ned sin röst. Därigenom bidrar regeringen till att äventyra den universella karaktären hos FN:s miljövårdskonferens. Det sägs ibland i diskussionen om erkännandefrågorna att regeringen är rädd för att skapa prejudikat. Argumentet är ohållbart. Sakläget är ju att Sverige erkänner alla stater utom några få. Denna diskriminering måste upphöra. I dag är det viktiga kravet: Bryt med Saigon — erkänn PRR. Det bör göras omedelbart, och det skulle vara ett klart och mycket effektfullt ställningstagande mot USA:s angreppskrig i Indokina.

Herr talman! Herr Hermansson valde att vidga debatten. Frågan gällde erkännande av PRR, men herr Hermansson tog också in frågan om erkännande av DDR liksom erkännandepolitiken över huvud taget. Eftersom herr Hermansson väckte en fråga i fredags om vår röstning i Världshälsoorganisationen, får jag tillfälle att diskutera den med herr Hermansson om några dagar här i riksdagen, och jag skall därför inte ta upp tiden med den nu. Herr Hermansson! Kontrollen av territoriet är en nödvändig förutsättning för svenskt erkännande, men jag har sagt upprepade gånger att det i och för sig icke ensamt är en tillräcklig förutsättning, helt enkelt därför att en erkännandefråga icke kan avgöras enbart på ett formellt kriterium. Det finns fall — och herr Hermansson har just berört de fallen - där också andra förutsättningar kommer in. Men kontrollen över territoriet har varit en nödvändig förutsättning i alla de fall där svenskt erkännande har varit aktuellt och förekommit. Denna förutsättning föreligger alltså icke ännu i Sydvietnam.

Herr talman! Herr Werner i Tyresö har frågat mig om vilka åtgärder regeringen avser vidta i anledning av USA:s senaste upptrappning av anfallskriget mot Indokina. Regeringen följer utvecklingen av kriget i Indokina med största uppmärksamhet. För närvarande förefaller förhandlingskontakterna vara avbrutna medan kriget snabbt trappas upp. I ett sådant läge har den svenska regeringen inte många andra konkreta handlingsmöjligheter än att offentligen deklarera sin kritiska syn på Förenta staternas Vietnampolitik för att därmed bidra till den internationella opinionsbildningen med syftet att förmå Förenta staterna att acceptera en politisk lösning som garanterar det vietnamesiska folkets rätt till självbestämmande utan yttre inblandning. Regeringen har helt nyligen tillkännagivit en ökning av det humanitära biståndet till Nordvietnam med 10 miljoner kronor utöver det tidigare planerade biståndet. Vidare undersöker regeringen möjligheterna att öka det humanitära biståndet till de av Republiken Sydvietnams provisoriska revolutionära regering behärskade områdena.

Herr talman! Den första av herr Werners frågor hade jag anledning att besvara och diskutera med herr Hermansson i Stockholm för ett ögonblick sedan, nämligen när det gällde erkännandet av PRR. Sedan har herr Werner tre ytterligare frågor. Den första är om regeringen har för avsikt att tillsammans med andra sjöfartsnationer protestera mot den folkrättsvidriga mineringen av Haiphong och andra hamnar i Nordvietnam såsom stridande mot folkrätten. Vi har, vilket är naturligt, studerat den folkrättsliga aspekten på denna fråga. Jag är ledsen om herr Werner tycker att jag verkar formalistisk nu, men den folkrättsliga regleringen av blockadrätten är utomordentligt ofullständig. Jag är i dagsläget mycket tveksam beträffande möjligheten att nå någon framgång med att i detta sammanhang åberopa folkrätten. Jag menar också att om Sverige väljer att använda sig av folkrätten som argument i en internationell fråga, så är det viktigt, för framgången och för vår möjlighet att göra det i fortsättningen, att vi är helt övertygade om att de formellt folkrättsliga argumenten verkligen utgör ett stöd för vår och i det här fallet också andra nationers uppfattning. Detta är emellertid dess värre tvivelaktigt i detta fall. Men, herr Werner, det behövs ju inte något folkrättsligt argument för att utomordentligt starkt protestera emot mineringarna i Haiphong, vilket den svenska regeringen också redan upprepade gånger haft tillfälle att göra. En partiell handelsblockad mot Förenta staterna är också en omöjlig linje, och jag tror inte att herr Werner — även om herr Werner åberopar en mycket framträdande del av den svenska fackföreningsrörelsen för detta — själv i grunden tror på den möjligheten som ett politiskt vapen. Jag behöver här inte närmare utveckla argumenten för att vi avvisar alla typer av handelsblockader som icke genom FN-beslut är tillförsäkrade en universell tillämpning. Den a frågan var om Sverige hade för avsikt att begära inkallande av IN:s generalförsamling. Nej, det har vi inte, framför allt av den mycket enkla anledningen att de parter det är fråga om — och det känner vi också alla väl till — har avvisat FN som instrument för att agera i detta sammanhang. Både Hanoi självt och de parter i säkerhetsrådet, vilka närmast är inblandade i detta sammanhang, avvisar FN som instrument för att lösa konflikten. Vi står kvar vid vårt gamla krav att denna konflikt mäste lösas genom förhandlingar, som syftar till en politisk lösning och att dessa förhandlingar sker mellan Hanoi, ENL/PRR och Förenta staterna.

Herr talman! Herr Wijkman har i en interpellation frågat mig om det, enligt de informationer som jag har till förfogande, finns nordvietnamesiska reguljära eller andra militära förband i någon eller några av staterna Sydvietnam, Laos eller Cambodja och hur jag i så fall ser på deras närvaro där. Enligt officiella amerikanska uppgifter har den senaste tidens offensiv i Sydvietnam påbörjats genom en nordvietnamesisk invasion. Enligt uppgifter från den provisoriska revolutionära regeringen i Sydvietnam och från Demokratiska republiken Vietnam har offensiven igångsatts av befrielsestyrkor i Sydvietnam. Svenska regeringen saknar av naturliga skäl informationer om hur själva offensiven igångsatts. Däremot kan konstateras att offensiven omfattar hela Sydvietnam. I offensiven deltar både reguljära styrkor och gerillaförband. Det är uppenbart att en offensiv av dylik omfattning kräver en insats av hela den sydvietnamesiska befrielserörelsen. Det är vidare uppenbart att en dylik offensiv inte kunnat utvecklas utan stöd från Nordvietnam. Detta har förändrat krigets natur, men det har inte förändrat krigets fronter. Vietnamesernas kamp gäller detsamma i dag som år 1954: nationell självbestämmanderätt utan utländsk inblandning. 1954 års Genéveavtal behandlade Vietnam som ett land. I avtalet fastslogs att en provisorisk militär demarkationslinje skulle dras genom landet och att denna linje enligt avtalets formulering inte skulle utgöra en politisk eller territoriell gräns. Under Vietnamkriget har nordvietnamesiskt territorium utsatts för synnerligen omfattande och intensiva bombningar. Bombningar av Nordvietnams södra provinser har förekommit i stor omfattning även efter det av Förenta staterna proklamerade s.k. bombstoppet 1968. Civilbefolkningen har i betydande omfattning evakuerats från dessa områden för att inte helt förintas. Det är redan mot bakgrund av det förhållande att Nordvietnam under många år utsatts för ihållande krigshandlingar från Förenta staterna 2" Riksdagens protokoll 1972. Nr 83-84 förståeligt att Demokratiska republiken Vietnam i sin tur svarar med krigshandlingar. En annan och viktigare aspekt i detta sammanhang är att slå fast att vietnameserna utgör ett folk, inte två, med gemensamt språk, gemensam kultur och gemensam historia. I Vietnam försöker hela det vietnamesiska folket frigöra sig från sitt koloniala förflutna. I en del av Vietnam har folket lyckats få nationell självständighet. I den andra delen möts frigörelsesträvandena med våld. Förenta staternas militära och politiska intervention i Vietnam är enligt regeringens bedömning riktad mot det vietnamesiska folkets strävanden att uppnå självständighet. Att därför politiskt jämställa Nordvietnams stöd till FNL-sidan med Förenta staternas närvaro i Vietnam kan inte vara rimligt. Beträffande närvaron av nordvietnamesiska trupper i Laos och Cambodja har regeringen ingen information, som kan läggas till grund för säkra slutsatser. De östra områdena av Laos och Cambodja används uppenbarligen såsom transportleder från Nordvietnam till Sydvietnam. Förekomsten av nordvietnamesiska trupper i dessa områden måste ses i samband med Vietnamkonflikten. Detta belyses inte minst av de av Förenta staterna stödda interventionerna i Laos och Cambodja. En eventuell nordvietnamesisk truppnärvaro i dessa områden kan därför rimligen inte ges någon annan bedömning än den som kommit till uttryck i vad avser trupper i Sydvietnam. Uppgifter om förekomster av nordvietnamesiska trupper i andra delar av Cambodja och Laos är av så motsägande och osäker karaktär att de inte kan läggas till grund för någon generell värdering.